Fru talman! Jag är oerhört glad och tacksam över att deltidsarbetslösheten det senaste året har sjunkit med över en femtedel. Det är den största nedgången i deltidsarbetslösheten på många decennier av socialdemokratiskt styre. Det är oerhört glädjande. Jag är också glad för de kommuner som erbjuder sina medarbetare heltidstjänster. Där har vi exempel som Nynäshamn, som är en socialdemokratiskt styrd kommun, eller Linköping, som är en alliansstyrd kommun. Det är alldeles utmärkt. Jag förstår inte varför vi har haft ett system där man har kunnat deltidsstämpla upp till 18 år i extremfallet. Då är det inte längre en omställningsförsäkring. Det är ett effektivt sätt att undanta arbetsgivarna från deras skyldighet att organisera arbetet på ett sådant sätt att de erbjuder heltidstjänster till dem som vill ha det i stället för att vältra över kostnaderna för denna oförmåga på a-kassor och skattebetalare. Det är cyniskt om något att ha ett sådant system och kalla det för ett jämställt, solidariskt system. Det är ett hån. Jag är naturligtvis också glad åt att Dalarna nu erbjuder heltidstjänster. Det är oerhört intressant. Peter Hultqvist och Socialdemokraterna i Dalarna gör ett stort nummer av detta. Men är det inte så att man har haft socialdemokratiskt styre i Dalarna under väldigt lång tid de senaste decennierna? Varför är det möjligt först nu? Det är naturligtvis en fråga jag måste ställa mig. Jag håller helt med Luciano Astudillo. Politik har effekt. Det är helt riktigt. När man nu inte längre kan vältra över kostnaderna på någon annan för att man inte organiserar arbetet så att man erbjuder heltidstjänster måste man för en gångs skull som arbetsgivare organisera sig på ett sätt som just löser det här problemet. Det är därför det socialdemokratiskt styrda kyrkorådet i Ystad till exempel erbjuder sina två medarbetare heltid, efter 18 respektive 35 års anställning. Man har haft 18 respektive 35 år på sig att organisera sig på det sätt som nu möjliggörs. För mig är det en gåta hur man kan stå upp och försvara en deltidsstämpling under så lång tid som har gjort att arbetsgivarna inte tagit sitt arbetsgivaransvar. Det är för mig helt obegripligt. När det gäller risken för övervältring av kostnader tycker jag att man ska komma ihåg två saker, nej, en sak kanske räcker, nämligen att a-kassans grundbelopp i nästan samtliga fall överstiger socialbidragsnormen. Det innebär naturligtvis att den här övervältringen inte sker. Det är också det vi ser när vi tittar på socialbidragens utveckling under det senaste året. Det är en svag nedgång, inte en uppgång. Den nedgången hade varit betydligt kraftigare om vi inte hade haft kostnader för flyktingmottagande, som är en del av förklaringen till att det har gått upp. Slutsatsen blir naturligtvis att det är oerhört bra att de arbetsgivare som finns - kommunerna är ju i nästan samtliga fall den största arbetsgivaren i kommunen - tar det här ansvaret. Det finns ingen som helst rimlig anledning att en så stor arbetsgivare som en kommun inte ska kunna erbjuda de av sina anställda som vill heltidstjänster. I stället har man avstått från att göra just det och vältrat över kostnaderna. Det tycker jag naturligtvis är någonting som vi på det här sättet förhindrar. Det är naturligtvis också därför vi ser att deltidsarbetslösheten nu sjunker oerhört kraftigt. Grunden för interpellationen är naturligtvis, om jag ska försöka tolka den, en oro för just de ofrivilligt deltidsarbetslösa. Jag delar den oron. Jag tycker inte att det är bra eller rimligt, utan naturligtvis måste vi hitta olika vägar för att kunna se till att de som vill öka sitt arbetsutbud, vill delta och jobba mer ska kunna ha en möjlighet att göra det. Det gamla sättet fungerade inte. Risken med en lagstadgad rätt till heltid har vi berört i flera debatter tidigare. Den risken är, som majoriteten av remissinstanserna vid det tillfället sade, att det inte blir en lagstadgad rätt till heltid utan en lagstadgad rätt till nolltid. Nu ser vi äntligen deltidsarbetslösheten sjunka. Det är jag väldigt glad för.
Fru talman! Deltidsarbetslösheten sjunker alltid när vi har högkonjunktur. Det vet Littorin. Så är det. Det är föga tröst för de 48 000 deltidsarbetslösa som vi har kvar att vi fram till den 14:e veckan har 91 nystartsjobb för deltidsarbetslösa. Det är er politik. Den biter inte. Sedan försöker Littorin skrämmas med de här 18 åren. Han säger att man kunde stämpla i 18 år. På något sätt försöker han projicera arbetslösheten som någon sorts allians mellan den deltidsarbetslöse och arbetsgivaren för att inte lösa problemen. Ge mig ett enda exempel i Sverige på en deltidsarbetslös som har varit det i 18 år, Littorin! Ge mig ett enda sådant exempel! I själva verket är detta ett siffertricksande som ni har ägnat er åt. Ni har använt några matematiker som suttit där och räknat ut worst case scenario , där man jobbar en dag i veckan. Det försöker ni använda för att skrämmas och försämra villkoren för arbetslösa. Ge mig ett konkret exempel på att a-kassan missbrukats på det här sättet i 18 år! Det är allvarligt. Så ska inte a-kassan fungera. Så har den inte fungerat, trots att Littorin säger det här. Det är sant, det krävs politiskt ledarskap för att förbättra villkoren för deltidsarbetslösa. Dalarna är ett exempel där man från socialdemokratiskt håll säger att man genom kollektivavtalen avser att se till att erbjuda rätt till heltid. Man säger också det i Nynäshamn och lovar alla anställda fram till 2010 att erbjudas heltid om de så vill. Där är också socialdemokratisk majoritet. Det finns säkert en och annan borgerlig kommun som gör detta också. Min oro är den privata sektorn. Den följer ju inte efter. Handels säger att Svensk Handel, som tidigt var ute och sade att det här kommer att göra att man kommer att anställa fler på heltid, har passat. Det finns ingen dialog mellan fackföreningsrörelse och arbetsgivare om situationen för de deltidsarbetslösa inom den branschen, inte heller inom Hotell och Restaurangfacket. Där har man sagt att man väntar. Man ser ju inte riktigt konsekvenserna av detta. Man vill inte ta tag i det förrän det ger ett utslag. Det finns en stark oro bland oss socialdemokrater, som Littorin förvisso kanske retoriskt säger att han delar, för villkoren för de här människorna. Men i praktiken är det han och den borgerliga regeringen som försatt framför allt dessa kvinnor i den här situationen. Och jag vädjar till Littorin - även om timmen är sen och Littorin säkert är trött: Ge mig ändå ett konkret svar. Avstå inte bara nu! Vad tänker ni vidta för åtgärder inom kanske framför allt den privata sektorn, där vi inte ser den utveckling som vi hade hoppats på, så att vi på det området kan se till att fler deltidsarbetslösa får heltid?
Fru talman! Svaret på den frågan är ganska enkelt. Vi har parter som i avtalsförhandlingar sköter just den här saken. Min utgångspunkt är naturligtvis att när det blir uppenbart för arbetsgivarna, som jag sade i mitt tidigare anförande, att man inte kan undvika att ta sitt arbetsgivaransvar, att man inte kan skyffla över kostnaderna för sin oförmåga att erbjuda heltider på någon annan, kommer man att ta just det ansvaret. Det kommer att vara ett väldigt starkt verktyg för de avtalsslutande parter som vill få fram en sådan skrivning i ett avtal. Nu får vi naturligtvis se vad leder till. Det är förstås i den kommunala sektorn som det här problemet är störst, och därför är det viktigt att de kommuner som nu erbjuder heltider också gör detta och organiserar sig på det sättet. Jag är väldigt glad för det. Jag är också väldigt glad för att politiken får effekt och att deltidsarbetslösheten nu sjunker snabbare än den har sjunkit under åtminstone två decennier. Det är naturligtvis väldigt glädjande. Vi har nog haft en och annan högkonjunktur under den perioden också. Men vi har inte under den perioden sett en lika stark minskning av deltidsarbetslösheten som den vi nu ser.
Fru talman! Det Littorin har gjort är att skyffla över problemet med de deltidsarbetslösa på de deltidsarbetslösa kvinnor som finns kvar; 48 000 är det. Vi kommer att följa utvecklingen nu när deras a-kassa tickar, och någon gång i höst riskerar de att drabbas av den fattigdomsfälla som Littorin har riggat med den borgerliga regeringen. Vi kommer noga att följa det.